Herr talman! Jag under om Per-Richard Molén och resten av den svenska befolkningen lever i samma verklighet. Per-Richard Molén säger att Sverige i dag är en utpräglad planekonomi, ett samhälle fullt av rost och röta och ett samhälle i upplösning. Det finns säkert brister i det svenska samhället. Men att Sverige i dag skulle vara en planekonomi av sovjetisk 50-talstyp, det är väl en litet märklig beskrivning. Jag skulle därför vilja att Per-Richard Molén utvecklar dessa tankegångar. Vad är det i svenskt beslutsfattande, i svensk näringslivsstruktur, i svenskt ägande, i svenskt inflytande, i svenska kommuner och i svenska landsting som är av sovjetisk planekonomityp? Jag vill att detta skall göras fullständigt klart, eftersom Per-Richard Molén är företrädare för det allt dominerande regeringspartiet, nämligen moderata samlingspartiet. Det som behandlas i dag handlar tydligen inte om sakförhållanden och inte om att skapa effektivt ägande utan om att göra ett slags politisk borgerlig revolution som bygger på en förvrängd verklighetsuppfattning. Jag tycker att detta är oerhört uppskakande och skrämmande.

Herr talman! Nu talar Per-Richard Molén om obalans. Det är litet annorlunda. Det var inte detta som jag frågade om. Jag frågade vad det var i det svenska systemet, i den svenska politiken och i det svenska ägandet av näringslivet i dag som är planekonomi av öststatstyp och t.o.m. av gammal öststatstyp. Stora delar av industrin har ju förstatligats av borgerliga regeringar. Basnäringarna och naturtillgångarna överfördes, som jag sade, tidigt till staten av borgerliga regeringar. Under den förra stora konjunkturnedgången förstatligades en stor del av det som i dag är statligt genom den borgerliga regeringens försorg i det vällovliga syftet att överbrygga en konjunktursvacka och hjälpa till med omstruktureringen. Var detta som Nils G Åsling och andra ministrar och borgerliga politiker bedrev i själva verket en från Moskva ledd konspiration för att införa planekonomi och socialism i Sverige? Det kan väl inte vara Per Richard Moléns avsikt att hävda detta.

Herr talman! I Sverige är det, som Rolf L Nilson redan har konstaterat, borgarna som har varit de verkliga socialisterna. Men egentligen är den statliga företagssektorn i Sverige väldigt liten. Många länder -- och jag tänker då på länder som normalt inte betecknas som socialistiska har mycket mer av naturrikedomar. I Canada exempelvis är ca 90 % av all mark i statlig ägo. Per-Richard Molén talade om ett besök i England som gjordes 1983. Efter det besöket vill i varje fall inte moderaterna -- han räknade upp några bättre människor -- fortsätta med de här affärerna. De har lagt sig till med en idé som på den tiden gällde i England och som fortfarande är rådande inom företagsvärlden där. Men den idén ställer jag inte upp på. Jag tycker faktiskt att de borgerliga partierna, även om det tar emot, kunde uttala sig i berömmande ordalag om de statliga företagen. Det går nämligen inte att bevisa att de svenska statliga företagen som grupp i dag går sämre än de privata företagen. Om de som vill sälja ut de statliga företagen, och det är ju vad borgarna vill göra, i stället går ut och säger att de statliga företagen i dag går bra, skulle det vara möjligt att få bra betalt för dessa. När man ständigt och jämt skämmer ut de här verksamheterna -- det kan vara i talarstolar, i tidningsinlägg osv. -- medverkar man till att värdet på samhällets egendom sjunker. Därigenom medverkar man ju till att den ekonomiska situationen i vårt land försämras, och denna är ju redan något bekymmersam. Jag uppmanar Per-Richard Molén att ge oss en beskrivning av hur de statliga företagen resultatmässigt egentligen går i förhållande till de privata företagen. Vi i utskottet har fått en redovisning i det avseendet, och jag tycker att den redovisningen väl överensstämmer med den beskrivning av de här företagen som jag tidigare har fått. Således finns det egentligen inte någon anledning för staten att snabbt sälja ut företag. Tvärtom kan det vara bra att ha några inkomstkällor.
Herr talman! Det är nog riktigt att många av de statliga företagen i dag går bra, och det gör också väldigt många privata företag. Vi kanske skall begränsa oss till tiden fram till 1990. I stor utsträckning är orsaken att vi har haft en exceptionell högkonjunktur under hela 80-talet. Det är i nuvarande situation, där konjunkturen går ner och efterfrågan på produkter avtar, som problem uppstår. Vi kan ju redan se svaghetstecken hos ASSI, Ncb och SSAB, som har problem. Av erfarenhet vet vi att de statliga företagen många gånger av staten som passiv ägare får kapital enbart när de hamnar i en bekymmersam situation. Och ännu svårare är det att få kapital för utveckling och satsningar på framtiden. Det är just i det avseendet som det många gånger finns en skillnad mellan det anonyma statliga ägandet och det privata dynamiska ägandet. Det behövs ett betydligt större ägarengagemang samt möjligheter att flytta ägarkapitalet från en grupp eller en ägare till andra ägare. Det är det som är dynamik, och det här är ett exempel på de brister som finns när det gäller statligt företagande. Herr talman! Bo Finnkvist tog också upp frågan om riskkapital. Han anförde glesbygden, LKAB och Vattenfall som exempel just i fråga om riskerna med en utförsäljning och en dränering av marknaderna när det gäller riskkapital. Vidare ansåg Bo Finnkvist att en utförsäljning av LKAB och Vattenfall, kanske till utländska ägare, i viss mån skulle förändra och begränsa den svenska nationens styrka. Ungefär så uppfattade jag det hela. Men LKAB, med sina malmtillgångar, ligger ju kvar som tidigare. I dag spelar det egentligen inte någon roll om det är privat eller statligt ägande. Mot den bakgrunden bör man välja det ägande som är mest dynamiskt. Det är min, och många har samma uppfattning som jag, övertygelse att det är just det privata ägandet som gäller i det sammanhanget. Vattenkraften liger också kvar. Om Vattenfall ombildas till bolag och i viss mån privatiseras kan inte det heller spela särskilt stor roll när det gäller detta med en framgångsrik drift av de här företagen.

Herr talman! Bo Finnkvist säger att avsikten enbart är att sälja de företag som går bra. Det är inte så det går till.

Staten har en utomordentligt fin möjlighet till inflytande och påverkan utan att behöva äga. Riksdagen fattar beslut om lagar och regler och kommer framöver att besluta om en konkurrenslagstiftning som i väldigt mycket kommer att ange ramarna för olika typer av verksamheter. Det tycker jag är riktigt och bra. På det sättet behöver inte Bo Finnkvist känna sig så orolig över att vi skall få uppleva någon form av privatisering som skall leda till nackdelar för den svenska nationen, för den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten, tvärtom.

Herr talman! Bo Finnkvists anförande tyder på att mitt påstående alldeles nyss om att socialdemokraterna inte kommer att försöka ändra på den politik som riksdagen kommer att lägga fast i dag när och om de kommer tillbaka i regeringsställning har fog. Beträffande den i och för sig lilla fråga som Bo Finnkvist och jag har diskussion kring här, nämligen hur pengarna skall användas, står det i näringsutskottets betänkande att de aktuella investeringarna i vederbörlig ordning kommer att underställas riksdagens godkännande. Om pengarna alltså kommer att användas till investeringar i något avseende, kommer riksdagen att på nytt få vara med och ta ställning till riktigheten i de förslag som regeringen lägger fram. Om pengarna inte skall användas till investeringar, måste de rimligtvis användas för att betala av statsskulden. Något annat alternativ ges, såvitt jag förstår, inte. Det står också i betänkandet. Så på den punkten, Bo Finnkvist, tror jag att vi kan ge oppositionen fullständig försäkran om att riksdagens auktoritet över användningen av pengarna inte kommer att gå förlorat.

Herr talman! Det här är en mycket viktig dag. Det är en mycket viktig markering som görs den här onsdagen den 18 december för att visa att den nu sittande regeringen och majoriteten i denna kammare tror på näringslivet och på att den tillväxt som vi nu så väl behöver kan tillskapas i näringslivet. Det är nu dags att renodla rollerna. Varför skall staten äga företag som i stor utsträckning agerar på den fria marknaden? Äger man för ägandets skull, eller är det för att man anser att det är viktigt att ha en stor tillgång i balansräkningen? De statliga företagens brokiga sammansättning visar ju att de olika förvärven och ägandet inte heller har skett utifrån några vägledande principer. I motsats till Rolf L Nilson vill jag betona att det måste finnas en rättvis konkurrens för att vi skall få en fungerande marknadsekonomi. Jag kan inte påstå att konkurrensen i dag är rättvis, eftersom staten har två roller, vilka nu måste renodlas. Staten skall naturligtvis dra upp riktlinjerna och stifta lagar med olika inriktningar, t.ex. från skattesynpunkt och miljösynpunkt. Det är viktigt att vi vet att företagandet sker i enlighet med lagstiftningen i miljöhänseende. Staten behöver emellertid inte bedriva verksamhet i näringslivet, för det gör näringen själv bäst på det absolut mest effektiva sättet. Det behövs alltså en rättvis konkurrens och även ett ökat engagemang. I höstens allmänpolitiska debatt sade jag också att jag tror att lösningen för dagens svenska ekonomi ligger i ett ökat engagemang. Det är klart att detta är mycket förenklat uttryckt, men vi behöver öka engagemanget, vilket vi gör om ägandet sprids, om allmänheten och om t.ex. de anställda får bli delägare i det företag som man arbetar i. Det beskrivs noggrant i betänkandet och i den proposition som regeringen har avgett, att utförsäljningen i första hand skall ske till de anställda, så brett som det är möjligt. Jag vill påstå att ett fritt ägande skapar tillväxt -- precis tvärtemot vad som står att läsa i den socialdemokratiska motionen. Jag vill fråga Bo Finnkvist: Står Bo Finnkvist verkligen bakom påståendet i den socialdemokratiska motionen om att ''för att tillväxten i svensk industri skall stimuleras under 1990-talet är det angeläget att de statliga företagen i huvudsak bibehålls''? Jag tror inte på att vi skapar tillväxt på det sättet. Vi säger också i betänkandet och i propositionen att mark och skog skall säljas till i huvudsak dem som ligger närmast brukandet, t.ex. arrendatorer eller företag i branschen som finns i närheten. Försäljningen skall utsträckas under en lång tid. Staten skall alltså inte sälja för säljandets skull. Staten skall sälja för att åstadkomma en större tillväxt i de olika företagen. Det behövs en hel del omstruktureringar i de olika företagen innan det är dags för försäljning. Ett annat viktigt syfte med propositionen och betänkandet är att vi frigör kapital. Det är viktigt. I stället för att binda kapital i passivt ägande skall vi skapa kapital och möjliggöra ytterligare satsningar i viktiga infrastrukturella investeringar. Från centerns sida sade vi i valrörelsen att det är dags att modernisera Sverige. Jag håller med Per Richard Molén och Hadar Cars när de talar just om vikten av att höja nivån på infrastrukturinvesteringarna. Det behövs också för att företagen skall få en ökad tilltro till svensk ekonomi och till svenskt samhälle. Samhällets uppgift är att skapa förutsättningar för näringslivet att verka. Man måste ha vägar, järnvägar, högskolor och andra möjligheter till utbildning för att kunna få en effektivitet i näringslivet. Herr talman! Jag vill sammanfatta med att säga att staten inte skall äga för ägandets skull. Staten skall naturligtvis inte heller sälja för säljandets skull. Staten skall sälja för att skapa rättvis konkurrens, öka engagemanget och frigöra kapital. Detta är ett viktigt beslut, som visar att nu sittande regering vågar stå fast vid de besked som vi gick ut med i valrörelsen. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan hålla med Rolf L Nilson om att staten kan äga. Vi har under hela den senare delen av 1900-talet sett staten successivt gå in som delägare när det så behövs. Men det är viktigt att förstå i nuläget att vi inte vill ha den uppbyggnaden av svenskt näringsliv. Vi kan inte tycka att det är förenligt med en rättvis konkurrens. Det är precis det vi vill skapa ute i näringslivet: en rättvis konkurrens. Rolf L Nilson kan inte påstå att det blir rättvis konkurrens i dag när staten spelar flera olika roller. Staten skapar lagar och inriktar bestämmelser på olika nivåer och verkar samtidigt som aktör. De två rollerna går inte att förena rent principiellt. Därför skall vi så långt det är möjligt renodla statens roll. Anledningen till att jag säger att vi inte skall sälja för säljandets skull är också att vi skall sälja vid rätt tillfälle och till rätt pris. Vi skall på ett effektivt och bra sätt realisera den förmögenhet som man har byggt upp. De anställda och de mer intresserade får större möjligheter att påverka, att engagera sig, när de får chans att bli delägare. Här är det verkligen fritt fram för att skapa ytterligare engagemang. Det är också en punkt i detta betänkande som är mycket viktig, ökat engagemang. Jag har inte missförstått propositionen och betänkandet. Jag tycker att det är statens ansvar att se till att samhället får möjligheter att fungera, och på detta sätt använder vi tillgångar mer direkt. Vi ökar investeringarna i infrastrukturen, skapar bättre vägar och kommunikationer, satsar på högskolorna etc. Jag tycker att jag nu ser den lösning som innebär att staten sköter sin roll och näringslivet sköter sin. Då skapar vi den tillväxt som vi så väl behöver.

Herr talman! Karin Starrin frågade mig om jag står bakom skrivningen i vår motion, vilket jag givetvis gör. Bakom den skrivningen ligger att vi befarar att utförsäljningen av statliga företag i så stor skala som det här handlar om kommer att innebära en alltför stor belastning på riskkapitalmarknaden i landet. Det kan menligt påverka annan verksamhet. Samtidigt tar man ju också bort löntagarfondskapitalet, som också är ett riskkapital. Den här åsikten har vi inom det socialdemokratiska partiet. Karin Starrin talar mycket bra, tycker jag, om hur det fungerar. Men då hon säger att staten får två roller när man äger företag, vill jag framhålla att vi har försökt komma bort från detta genom att vi har bildat exempelvis förvaltningsbolaget Fortia. Det innebär ju att man fjärmar företagen från regeringen. Men nu tar man dem tillbaka -- det ligger ju i det här beslutet. Man återinför den gamla ordningen. Då går det inte bara att resonera så, att nu fattar vi beslut om att sälja det statliga företagandet i dag -- det är väl troligt att det blir majoritetens beslut. Det kommer ju att ta tiotals år, som jag har sagt. Företagen måste skötas under den perioden, och såvitt jag kan förstå kommer de att skötas från departementen. Den borgerliga regeringens förslag om den här förändringen innebär egentligen att man återgår till en ordning som Karin Starrin inte tycker om.

Herr talman! Jag vill inte riktigt tro det Bo Finnkvist säger i det här läget, nämligen att ni skulle tappa det politiska engagemanget för de olika frågorna i fortsättningen om betänkandet får gehör i riksdagen. Jag hoppas att jag missförstod Bo Finnkvist. Han formulerade sig så att jag förstod det på detta sätt. Det jag eftersträvar är ett ökat engagemang i företagandet. Vi lyssande till LKABs representanter under en föredragning i näringsutskottet. De betonade på fråga efter fråga, att vad de gärna ser är engagerade ägare. Det är den kontakten och kommunikationen man efterlyser och bedömer att man får när man finner andra ägare än just staten. När det gäller frågan om de dubbla rollerna måste jag be Bo Finnkvist att läsa betänkandet en gång till. Det står klart och tydligt hur vi vill använda de medel som vi får loss genom att sälja företag. De skall dels användas för investeringar i infrastrukturen, dels för investeringar i andra verksamheter och dels för amortering av statsskulden. Det står klart och tydligt att investeringarna, precis som vi hört i andra replikomgångar i dag, skall underställas riksdagen för godkännande. Men när detta är gjort är naturligtvis statens engagemang avslutat. Jag kan inte tolka det som att man då fortfarande spelar dubbla roller. Nej, nu är det dags att renodla rollerna.

Herr talman! Först en kommentar som gäller min replikväxling med Karin Starrin. Jag tycker att Per Westerbergs inlägg var en alldeles utmärkt bekräftelse på att jag hade rätt i det jag sade om vad som ligger bakom försäljningspropositionen. Sammanfattningsvis är det en extremistståndpunkt inom det egna partiet som har flyttats in i centrum och gjort sig gällande. Jag tror att detta är riktig nyliberalism. Per Westerberg har en frasuppsättning som går ut på att han skall göra det som är bra och undvika det som är dåligt. Han skall föra in kompetens i styrelser, och han drar sig inte för nedlåtande omdömen om personer som har varit engagerade i den statliga verksamheten. Detta tvingar mig att kommentera hans eget val av kolleger. Vi i näringsutskottet bjöds i förra veckan på middag ute på Haga -- tack för maten! och presenterades för ett par av de politiskt sakkunniga, vars främsta merit, om jag fattade det hela riktigt, var att det hade tagit lång tid för dem att bli färdiga med sina studier och att det var ett tecken på att de hade haft roligt när de studerade. Det är alltså den typen av kompetens som Per Westerberg bygger den här lågprismarknadspolitiken för den statliga företagsamheten på. Jag tror att det finns all anledning att vara orolig när nu nyliberalerna har tagit makten och vill sälja ut. Jag är orolig för att det blir realisation och för den överdrivna tilltron till proffsstyrelser av typen styrelserna i Nobel, Nyckeln, GOTA BANK och andra framgångsrika privata företag. Jag hade med glädje sett en konstruktiv debatt om vad staten bör äga och inte äga, om var investeringar och avvecklingar skall göras och om vilka framtidsbranscher som man skall satsa på. Jag vet att Per Westerberg är intresserad av också de områdena.
Herr talman! Nu är väl egentligen Rolf L Nilson tillbaka till den gamla planhushållningens grundtankegångar, att staten skall planera och ange både vad som är framtidsbranscher och vilka företag som skall läggas ned och vilka som skall startas. Jag håller med om att det radikalt avviker från det sätt vi vill föra politiken på. Det är möjligt att Rolf L Nilson kan kalla det som vi håller på med för extremism, men i så fall är man i dag i större delen av den fria världen extremister -- man håller ju där överallt på med privatiseringar. Den som anklagar dessa personer för att vara extremister kan kanske under sådana förhållanden själv anses vara extremisten i sammanhanget. När i princip hela den fria världen, oavsett om det gäller borgerliga eller socialistiska partier, gör privatiseringar för att få loss skattebetalarnas pengar till mera angelägna investeringar, är det inte fråga om någon extremism, Rolf L Nilson. Det är fråga om ett klokt tänkande, som syftar till att utnyttja skattebetalarnas pengar på ett betydligt bättre sätt än att låsa dem för någon form av politisk centralplanering, för att gå in i framtidsbranscher och annat. Jag vill även notera att det är mycket svårt att definiera framtidsbranscher. I varenda bransch, oavsett om den är en framtidsbransch eller inte, finns det både bra och dåliga företag. De misslyckanden som skett, inte minst inom svenskt statligt företagande, inträffade just när man hade tron på att det fanns framtidsbranscher som man skulle gå in i, medan man snabbt skulle dra sig ur de andra. Detta är en centralplanering och planhushållning som inte hör hemma här. Den har redan misslyckats i så många andra länder.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att man skall ha ett aktivt ägande, men det bör utövas av dem som leker med egna pengar eller som har fått förtroendet att sköta andras pengar. Vad Rolf L Nilson vill göra är att på traditionellt statligt, socialistiskt manér leka med skattebetalarnas pengar och försöka satsa dem i den ena branschen efter den andra, något som nu har förkastats i land efter land, inte minst i de socialistiska staterna. Det finns inga politiska motiv för att driva denna typ av experimenterande med skattebetalarnas pengar. Företag skall driva det aktiva ägandet, och de skall göra det på egna meriter och på marknadsekonomisk grund. Detta har visat sig totalt överlägset den planmässiga socialistiska hushållningen. Det är riktigt att det inte är något systemfel om det blir fel i den ena eller andra investeringen. Det är alldeles riktigt. Men det är inte vi i vare sig departement eller riksdag som skall ägna oss åt sådant. Låt dem som själva riskerar sina pengar eller har förtroendet att riskera andras pengar på frivillig väg pröva det som har varit så framgångsrikt. Det är alldeles riktigt att vi skall sätta upp generella ramar för informationsteknologi osv. Vi skall se till att vi driver på grundforskningen och hjälper till att ta fram tillämpad forskning, dvs. få fram spjutspetsteknologier. Men det är den vanliga marknadsekonomin som skall få göra utvärderingen om företag är beredda att satsa, tro på idéerna och vidareutveckla dem. Det är det som har drivit utvecklingen så väl framåt under senare århundraden.

Herr talman! Det skulle uppfattas som ett svek bland gruvarbetarna i Malmfälten om jag, som den ende gruvarbetaren och den ende anställde i LKAB i riksdagen, inte gav något till känna inför kammaren om vad gruvarbetarna tycker och tänker om ett återprivatiserat LKAB. Det är kanske inte många som känner till att LKAB en gång i tiden var helt privatägt. Det var i början av detta århundrade. Med hjälp av den dåvarande högerledaren Arvid Lindmans försorg blev företaget halvstatligt redan 1907 i samband med att riksdagen antog ett avtal om LKABs framtida ägarskap. Arvid Lindman ansåg att staten borde ha ett avgörande inflytande över dessa naturrikedomar. Det var också han som gjorde det möjligt för staten att sedermera överta också den resterande delen av LKABs ägarskap. Åtminstone i det fallet, vill jag påstå, var Arvid Lindman en mer klok och förutseende man än dagens högerledare och de ungmoderater som för 15 år sedan lade grunden för dagens beslut, till vilka statsrådet hör. Den 1 oktober 1957 utnyttjade också staten den möjlighet som Arvid Lindman hade skapat. Då inlöstes Trafikaktiebolaget Grängesberg Oxelösunds aktier med hjälp av det riksdagsbeslut som fattats tidigare. I motsats till dagens beslut föregicks detta av en sakkunnigt verkställd utredning, som föreslog att staten begagnade sin avtalsenliga rätt till inlösen av stamaktier. Denna proposition är, som har sagts tidigare, ett hastverk och ingalunda ett genomtänkt förslag jämfört med det tidigare beslutet om förstatligande. Det här förslaget bottnar i ungmoderaternas idéer, till vilka folkpartiet och centern av lojalitetsskäl har anslutit sig. Den naturresurs som gruvarbetarna i Malmfälten bearbetar är ändlig, dvs. den tar slut en gång. En malmfyndighets livslängd avgörs antingen av den geologiska eller den ekonomiska livslängden. Erfarenheterna från tidigare gruvnedläggningar visar att den ekonomiska livslängden alltid har varit betydligt kortare än den geologiska. I början av 1980-talet befann sig LKAB i den situationen, att den dåvarande borgerliga regeringen med sin handlingsförlamning ansåg den ekonomiska livslängden vara passerad. Som tur var fick vi en annan regering 1982. Det var en handlingskraftig socialdemokratisk regering som visade det ägaransvar som en privat ägare aldrig mäktat med. Man vidtog kraftfulla åtgärder för att förlänga malmfyndigheternas ekonomiska livslängd. Det skedde genom en rekonstruktion av företaget, sänkta arbetsgivaravgifter, sänkta fraktkostnader på järnvägen, och med hjälp av devalveringen ökade man värdet av LKABs produkter ute på världsmarknaden. Med ett annat ägande vid den tidpunkten hade många av dessa åtgärder med all säkerhet uteblivit -- med de konsekvenser detta inneburit för såväl de anställda som de berörda kommunerna. Det var också de sociala skälen som låg till grund för Arvid Lindmans ställningstagande liksom för utredningen som föregick LKABs förstatligande. Varken i propositionen eller i utskottets betänkande finns några som helst klara skäl som talar för att ett privatägt LKAB är att föredra före ett samhällsägt. Man talar om ett breddat ägande. Det bredast tänkbara ägandet är väl det samhälleliga ägandet. I ett sådant företag är vi alla svenska medborgare lika stora ägare. Allt tal om att ge de anställda och hushållen möjlighet till ägande vill jag närmast betrakta som ett hån mot dem. Hur skall de ha råd att avstå från sin hushållskassa medel för inköp av aktier, även om den nuvarande finansministern anser att alla löntagare skulle ha en årslön i besparade medel? LKAB står i dag inför omfattande investeringar för en framtida överlevnad. Beslut kommer att fattas om förhoppningsvis bl.a. investering i ny huvudnivå och ett nytt kulsinterverk. Huvudnivån kan man inte lokalisera någon annanstans än i själva gruvan. Moléns inlägg vittnade om stor okunnighet när han förklarade att det inte spelade någon större roll vem som var ägare för LKAB. Gruvorna ligger nu där de ligger. Men vad är det som säger att det är en självklarhet att kulsinterverket skall lokaliseras i Malmfälten? Det kan mycket väl hamna någonstans i närheten av LKABs kunder ute på kontinenten. Där har man kanske lägre krav på miljön eller andra smärre kostnadsfördelar. I ett statligt företag har vi alltid betydligt större möjlighet att påverka beslutens slutgiltiga utformning än i privata företag. De möjligheterna blir definitivt inte större med eventuellt utländskt ägande och med utländska ledamöter i företagets styrelse. Herr talman! Låt mig avslutningsvis citera föredragande departementschefen från 1907: ''Länge har den önskan hysts att staten själv måtte komma i besittning av ifrågavarande malmfält.'' Herr talman! Vi i Malmfälten hyser samma önskan som föredragande departementschefen angav 1907, nämligen att staten skall vara ägare till Malmfälten och därmed LKAB, varför jag yrkar bifall till reservationerna.
Herr talman! Jag skall inte gå i debatt om Bruno Poromaas socialistiska vision om att regering och riksdag skall gå in och fatta delbeslut eller påverka LKAB. Det får stå för honom, och vi har olika grundläggande syn på de delarna. Jag betraktar LKAB som ett gruvföretag, precis som Boliden -- som är privatägt. LKAB har tidigare med framgång agerat med privata ägare. Vi vill försöka öka LKABs konkurrenskraft med hjälp av mer intresserade och kommersiella ägare som kan ta till vara lönsamma investeringar, förse företaget med kapital och kunnande och få styrelsen i LKAB så professionell som möjligt. Vi är ute efter att förbättra och stärka LKAB. Till skillnad från tidigare regeringar kommer vi ordentligt att gå i clinch för att klara ut frågan om Malmbanan. Då kan man slippa den del som egentligen är som en strypsnara kring LKABs framtid. Det gäller att få ner fraktkostnaderna, öka konkurrenskraften och ge LKAB en betydande potential för framtiden. Herr talman! Till sist: Det här är inget hastverk. Vi har hållit på med detta i 15 år. I de borgerliga partierna var vi under åtta års tid helt ense om dessa riktlinjer i trepartipartimotioner. Det finns ingen anledning att säga att detta är ett hastverk. Man kan vara kritisk, men något hastverk är det absolut inte. Det är som sagt heller inte fråga om någon extremism, eftersom man i praktiken har funnit att den här typen av privatiseringar i dag genomförs över hela den fria världen.

Herr talman! Näringsministern svarar inte på frågan: Vem skall ta det sociala ansvaret den dag när malmen är slut? Är det de privata ägarna, eller skall ni, om ni råkar ha regeringsmakten vid den tidpunkten, då socialisera förlusterna?
Herr talman! När företag försvinner är det alltid staten som får ta ansvaret. Detta gäller i fråga om LKAB precis på samma sätt som i fråga om andra företag. Jag tror dock att vi med privata ägare kan öka LKABs livslängd väsentligt, och därmed har vi också större förutsättningar för en fortsatt framgång i Kirunaområdet.

Herr talman! Detta betänkande om privatisering av de statliga företagen innehåller en rad fördomar från den borgerliga majoritetens sida om den statliga verksamheten. Det gäller t.ex. skrivningarna om att en privatisering skulle öka näringsfriheten och konkurrensen. Över 90 % av landets näringsliv är ju redan privatägt, och endast några få procent är i statlig ägo. Att lyssna på t.ex. näringsministerns anförande, där han talar om en ökad frihet genom privatisering av de statliga företagen, är därför märkligt. Det är ju i stället på det sättet att många anställda just i de statliga industrierna -- både helägda och delägda -- i dag upplever en väldig oro inför det faktum att dessa planer finns och att kammaren snart skall gå till beslut i ärendet. I ett avseende har utskottsmajoriteten träffat rätt, nämligen när man skriver att det ofta har funnits speciella orsaker till att staten har engagerat sig i olika bolag. Det gäller inte minst i vårt nordligaste län och i fråga om satsningarna på basindustrierna. Om inte staten hade satsat stora resurser i våra gruvor i malmfälten, i skogsindustrin och i stålbranschen hade vi säkert inte klarat av den internationella konkurrensen. Det statliga ägandet inom stål och gruvbranscherna har ju framtvingats, eftersom de tidigare privata ägarna inte klarade av dessa långsiktigt motiverade och stora investeringar. Ibland har ett blandägande varit nödvändigt, som t.ex. när Svenskt Stål bildades. Det skedde då en omfattande strukturering av hela den svenska handelsstålsindustrin. Resultatet blev nuvarande SSAB, med statligt majoritetsägande men med ett betydande privat ägande. Detta är alltså en form av ägande som kan vara nödvändig när en hel bransch struktureras. Men man hade naturligtvis inte klarat av dessa förändringar utan statlig medverkan. I betänkandet sägs det, att det om staten uppträder som företagsägare finns en omedelbar risk för att en osund konkurrenssituation kan uppstå. Denna risk ter sig närmast komisk om man ser på verkligheten, t.ex. i vårt nordligaste län, där tre av fyra industriarbetare är anställda i statliga företag. I Norrbotten har staten bildat stommen i industristrukturen helt beroende på att intresset för att investera i naturtillgångar har varit begränsat från de privata, kapitalstarka grupperna i landet. Det finns mycket gott om utrymme för nyföretagande i t.ex. Norrbottens län vid sidan om det statliga företagandet. Vi välkomnar alla former av ägande, men vi vill heller inte äventyra den sysselsättning vi har i dag när nu de borgerliga av ideologiska skäl vill sälja ut de statliga företagen. Vid en privatisering finns ju ansenliga risker för att stora utländska kapitalintressen köper upp omfattande delar av basindustrierna i avsikt att föra delar av produktionen eller delar av kunnandet ut ur landet från de regioner där vi redan i nuläget har betydande svårigheter att upprätthålla sysselsättningen. Att, som t.ex. Karin Starrin från centern och andra, demonstrera en sådan naiv syn på detta att man tror att de anställda på något sätt genom köp av aktier skulle kunna få vara med och styra utvecklingen i företagen är ju i det närmaste otroligt. Nej, låt inte detta ske. Vi har inte råd att på detta sätt spela roulett med sysselsättningen i våra tunga industribranscher, branscher som har överlevt och utvecklats just genom det statliga engagemanget. Det kan aldrig innebära ökad frihet att privatisera de statliga företagen och äventyra sysselsättningen för tusentals anställda i de berörda företagen. Med detta, herr talman, vill jag i likhet med Bo Finnkvist yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag vill bara notera det motsägelsefulla i Sten-Ove Sundströms anförande. Först sade Sten-Ove Sundström att 90 % av näringslivet är privat. Sedan sade han att det finns en risk att de företag som i dag råkar vara statliga kan bli uppköpta av utländska företag -- det gäller tydligen bara företagen i Norrbotten -- och sedan flyttade utomlands. Det är inte så det fungerar, och det tror jag att Sten Ove Sundström är mycket väl medveten om. Det är i stället företagens egen konkurrenskraft, förmåga att konkurrera och att utvecklas bra som säkrar arbetstillfällena. Flera tidigare industriministrar har ju också uttryckt att de statliga företagen skall agera och arbeta på exakt samma villkor som motsvarande privata. På så sätt kommer de också att agera rationellt, och det är vad vi vill säkerställa genom att göra dessa företag privata, genom att ge dem de fördelar som ett privat ägande har och som kan utveckla företagen och stärka konkurrenskraft och utvecklingskraft hos företag även i Norrbotten.
Herr talman! Jag tycker att näringsministerns inlägg var mycket märkligt. De tunga basindustrier som jag nämnde är ju faktiskt i dag utsatta för en ordentlig internationell konkurrens, och de är också ledande inom resp. område. Jag kan inte se att t.ex. LKABs konkurrensförmåga ytterligare skulle förbättras genom en privatisering. Det är ju tvärtom just genom den statliga medverkan i uppbyggnaden av industristrukturen i företagen som man har klarat den internationella konkurrensen. De privata ägarintressena klarade ju inte av att utveckla stålindustrin, och därför tvingades staten in som aktör på området. Det finns i fråga om dessa företag flera fall där vi med säkerhet inte hade haft kvar våra traditionella näringar -- t.ex. gruv-, stål och skogsindustri -- om inte staten hade medverkat. Att privatisera dessa företag är alltså ett direkt hot mot deras utveckling och mot deras möjlighet att vara med i den internationella konkurrensen.
Herr talman! Jag noterar att vi har diametralt motsatta uppfattningar. Visst har det funnits exempel på att staten varit med, exempelvis vid SSABs bildande, men man var också en av huvudaktörerna i sammanhanget. När man tvingas satsa pengar är det också naturligt att man så snart som möjligt försöker återvinna pengarna för skattebetalarna genom en privatisering. Driver man företag så effektivt som möjligt skapar man också grundförutsättningarna att expandera och utvecklas i positiv riktning. Vi har erfarenhet av att man gör det bättre i privat regi än i statlig.
Herr talman! Jag har alltid haft svårt att förstå varför den borgerliga ideologin bara medger att staten skall gå in kortsiktigt, som städgumma. När staten har rätat upp företag och branschstrukturer och när verksamheten är lönsam igen skall staten enligt borgerlig ideologi överlåta kapitalet till de privata! När skattebetalarna satsar i verksamheter och får företagen på fötter borde de också få skörda de långsiktiga vinsterna av dessa insatser och inte behöva överlåta dem till stora kapitalintressen.

Herr talman! I går behandlade riksdagen frågan om en bolagisering av statens hundskola. Den förra regeringen lade fram en proposition som innebär att ett bolag med en statlig aktiemajoritet, 51 %, bildas. Motiven återfinns i propositionen. Staten kommer att inneha en aktiemajoritet i bolaget, vilket ger riksdagen möjligheter att besluta om en inriktning av hundproduktionen som kan omfatta hänsynstagande till vissa samhällsmål, t.ex. tillräckligt antal ledarhundar för synskadade, tillräckligt antal polishundar, narkotikahundar, m.m. Om detta var ledamöterna i riksdagen i går fullständigt eniga. I dag behandlar vi ett förslag som innebär att detta av riksdagen i går fattade beslut rivs upp. Låt mig fråga de borgerliga ledamöterna i näringsutskottet som, förmodar jag, fanns med i går: Vad har hänt över natten som gör att det beslut som vi i går fattade inte längre skall äga giltighet? Jag hoppas att någon av er kan svara. Till Per Westerberg skulle jag vilja ställa frågan: Vilka konsekvenser får en utförsäljning av statens hundskola med tanke på de avnämare som finns, dvs. personer som är synskadade, polisen, m.m.? För att svara på det måste man bedöma hur marknaden ser ut. I dagsläget är det så att skulle statens hundskola säljas ut får vi ett privat monopol, vars verksamhet helt och hållet indirekt kommer att betalas av samhället via anslag: Jag skulle vilja säga att den inställning som industriministern visar är synnerligen dogmatisk. Jag läste i Svenska Dagbladet i dag att Bengt Westerbergs tal i går innehöll en passus som han strök och aldrig använde. Där stod det att de socialdemokratiska dogmatikerna nu drog sin sista suck. Han valde att inte använda den. Jag skulle vilja föreslå Bengt Westerberg att använda den i ett annat tal, riktat till några av hans regeringskolleger, som visar upp en dogmatism av ett slag som socialdemokraterna aldrig någonsin har gjort sig skyldiga till. Varken privat företagsamhet eller statlig företagsamhet kan ju vara ett självändamål. Man måste faktiskt titta på verksamheterna var och en för sig. När det gäller statens hundskola vore det i dagsläget och inom överskådlig tid alldeles tokigt att sälja ut verksamheten till privata intressen. Det kommer att stå staten dyrt via anslagsverksamhet. Med detta vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.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

Herr talman! Svaret är: Nej, det kan jag inte göra, eftersom statens hundskola lyder under socialdepartementets domvärjo och det är socialdepartementet som ansvarar för att detta skall genomföras. Att det finns med på listan beror på att målsättningen är utomordentligt entydig -- det visar vart vi syftar och vart vi vill.
Herr talman! Jag tycker att målsättningen är synnerligen oklar. Dessutom tyder näringsministerns svar på att han inte har den ringaste aning om hur verksamheten i dag bedrivs och hur marknaden ser ut, i Norden och i Europa.

Herr talman! Vi kristdemokrater har under många år förordat att vissa statliga företag skall utförsäljas för att frigöra medel, bl.a. för angelägna satsningar på t.ex. det infrastrukturella området. För oss -- liksom för hela parlamentet, tror jag -- är det en historisk dag när vi i dag behandlar den proposition och det betänkande som nu är uppe till debatt. Det är det delvis från olika utgångspunkter; jag har förstått att oppositionen är mycket bekymrad över det här, medan vi i majoriteten är mycket tacksamma för att vi i dag kommer till beslut i den här frågan. Nu påbörjas alltså arbetet på att vända utvecklingen från en fortgående centralisering med en allt större andel av statligt ägande i näringslivet till en decentralisering av ägandet och en övergång till att i större utsträckning bygga på ett personligt ansvarstagande. För oss kristdemokrater är en av de grundläggande principerna något som vi kallar subsidiaritetsprincipen, dvs. att beslut i samhället skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Då tycker jag att det är oerhört angeläget att peka på hur detta kommer till uttryck bl.a. när det gäller att försöka bryta ned de här mastodonterna i samhället. I betänkandet berörs 35 företag med omfattande statligt ägande. Aktierna i dessa företag föreslås säljas. Den grundläggande synen bakom de åtgärder som föreslås är att statens roll skall vara att stifta lagar och skapa goda förutsättningar för företagandet. Om staten driver företag finns det en uppenbar risk för en osund konkurrens. Det är svårt, anser vi, att vara både domare och ägare till det ena av de två eller flera lag som finns på banan. Så är det i stor utsträckning inom svenskt näringsliv i dag, där staten har ett så omfattande ägande. Som framgår av betänkandet har staten sju affärsverk och minst hälften av aktiekapitalet i 45 aktiebolag och sex kreditinstitut. De statliga företagen äger i sin tur helt eller delvis eller innehar minoritetsandelar i ungefär 450 bolag. Det är alltså en omfattande verksamhet, som jag tror vinner mycket på att bedrivas i andra former. Herr talman! Min uppfattning är att företag drivs bäst av den som har ett personligt intresse i företaget. Det aktivt personligt decentraliserade ägandet och ansvarstagandet har visat sig vara den bästa drivkraften för tillväxt och välstånd. Det är därför angeläget att betona vikten av att de anställda får möjlighet att bli delägare i de företag som de arbetar i. Jag tror att ansvarstagande och arbetsmotivation ökar genom sådana åtgärder. Det statliga ägandet kan i sig innebära problem för företag, bl.a. när nytt kapital fodras för att utveckla verksamheten. Ett privat aktiebolag kan som bekant genomföra t.ex. en nyemission för att tillförsäkra sig nödvändigt kapital för en expansion. Det är inte möjligt för ett statligt ägt företag, om man behöver ytterligare resurser för att expandera. De nya medel som staten historiskt sett har skjutit till för sina företag har gått till företag som befunnit sig i en uppenbar krissituation. Avgörande för kapitaltillskotten har inte varit företagens långsiktiga utvecklingsmöjligheter och därmed förmåga att skapa trygga arbetstillfällen, utan det har snarare varit fråga om att undvika akuta problem, vilkea i det långa perspektivet skulle ha gjort det omöjligt att säkra arbetstillfällena. Jag vill inte påstå att det är enkelt och går snabbt att genomföra en privatisering av det slag som här föreslås. Flera av de företag som nämns i betänkandet kommer att behöva ombildas till bolag, och vissa av dem behöver genomföra omstruktureringar innan de blir attraktiva på marknaden. Det ligger också ett bekymmer i att vi på dagens marknad kan ha problem med att få fram riskvilligt kapital. Arbetet med att decentralisera ägandet kommer alltså att ta en viss tid i anspråk. För att möta den här typen av problem har regeringen föreslagit och riksdagen beslutat och beslutar om åtgärder som vitaliserar svensk ekonomi. Man vill inte och får inte se situationen som statisk. Genom åtgärder beträffande sparande, skatter och regelverk skapas bättre förutsättningar för ett ökat företagande och för att nya medel ställs till riskkapitalmarknadens förfogande. Därför tror jag att det statiska synsätt som präglar reservationerna kommer att visa sig vara fullständigt felaktigt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 10.

Herr talman! Regeringens förslag om att riksdagen skall ge regeringen fullmakt att sälja statliga företag är uppenbarligen mer grundat på borgerlig ideologi än på sunt ekonomiskt tänkande. Regeringen liknar i det här avseendet i mycket hög grad de gamla stalinister som de borgerliga företrädarna annars så gärna jämför sina politiska motståndare med. Det är inte så att vi socialdemokrater helt avvisar försäljning av statliga företag i alla lägen. Det kan i vissa fall vara berättigat att sälja företag, t.ex. för att få en effektivare företagsstruktur inom en koncern. Men regeringens förslag innebär i praktiken att man generellt säljer ut statliga företag för att därigenom delvis finansiera de hål i statsbudgeten som skapas av bl.a. de skattesänkningar för höginkomsttagare och företag som regeringen genomför. Regeringens förslag innebär också att statens inkomster från de statliga företagen kommer att minska. Det medför i sin tur att vi skjuter de ekonomiska problemen framför oss till kommade generationer. Enligt vårt sätt att se är detta inte en ansvarsfull ekonomisk politik, eftersom den innebär att statens inkomster på sikt kommer att minska. Det är enligt min uppfattning helt förkastligt att sälja företaget Vattenfall till privata intressen. Energiproduktionen i ett land kan inte betraktas som vilken handelsvara som helst, utan det är ett nationellt intresse att se till att Sverige har en bra energiförsörjning i landets alla delar. Större delen av den svenska energiproduktionen sker i dag i privata företag. Inom många områden råder därför i praktiken ett privat monopol på elkraft. Konsumenten kan nämligen inte välja att köpa sin elkraft från någon annan elleverantör. Eftersom det inte finns några praktiska möjligheter att bryta den monopolsituationen, är det nödvändigt att det finns åtminstone ett energiproducerande företag som står under statlig kontroll. År 1980 hölls en folkomröstning, där det beslutades att kärnkraften skall avvecklas i Sverige. Enligt folkomröstningens beslut skall under de närmaste 20 åren den elproduktion som i dag sker med hjälp av kärnkraft ersättas med annan elproduktion. Den här gigantiska omställningen är inte betingad av marknadskrafterna utan en följd av ett politiskt beslut. Ingen betvivlar väl att det kommer att behövas ett omfattande mått av politisk styrning för att åstadkomma den omställningen, om den inte skall få katastrofala konsekvenser för vissa industrigrenar och regioner. I det läget är det helt förkastligt att staten skall avhända sig det mest effektiva kontroll och styrmedel som staten har på energiområdet, vilken en försäljning av Vattenfall faktiskt innebär. Mot den bakgrunden är det mycket svårt att förstå varför regeringen föreslår en försäljning av Vattenfall. Den elintensiva industrin har mycket stor betydelse för den regionala balansen och även för handelsbalansen i stort. Om den industrin skall vara långsiktigt konkurrenskraftig är det nödvändigt med en stabil utveckling av energikostnaderna. Det är nödvändigt att man ger industrin långsiktiga kontrakt för energiförsörjningen till priser som gör det möjligt att konkurrera internationellt. Sådana långsiktiga elavtal är i praktiken mycket svåra att åstadkomma utan en viss politisk styrning. Om man från elleverantörerna lägger rent företagsekonomiska aspekter på kontraktstidens längd innebär det regelmässigt mycket korta kontraktstider för de elintensiva företagen. Detta innebär att ingen hänsyn tas till de enorma samhällsekonomiska kostnader som skulle uppkomma om den elintensiva industrin slogs ut.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

Herr talman! Jag har inte alls missuppfattat hur elmarknaden fungerar. Jag håller med näringsministern om att det sker en omställning i stora delar av Europa. Men i de flesta stater förekommer också en indirekt eller direkt subvention av elpriserna för den elintensiva industrin. För den elintesiva industrin i Sverige är det här ett stort bekymmer. Det gäller dels kostnadsläget, dels kontraktstidernas längd. Jag har i andra sammanhang sett att näringsministern har påstått att kontraktstidernas längd inte innebär något större bekymmer, men de facto är det så. I förlängningen är det ett regionalpolitiskt problem. Den elintensiva industrin är i mycket hög grad knuten till Norrlandslänen och skogslänen. Förutom de stora exportinkomster de lämnar till landet har de en enormt stor regionalpolitisk betydelse. Jag anser därför -- som jag har skrivit i min motion, vilken jag hoppas att näringsministern har läst -- att staten borde behålla Vattenfall som ett statligt företag och dessutom ge Vattenfall direktiv att verka för att man skall få långsiktiga elkontrakt för de elintensiva företagen. Det är nödvändigt för att man skall kunna trygga jobben och exportinkomsterna i framtiden.

Herr talman! Det var en direkt fråga om jag skulle skriva till min franske kollega. Nej, det behövs inte. De franska socialisterna är redan på gång med att sälja en del av det statliga ägandet och minska det, och sätta ett stort antal av de statliga företagen på börsen. De har alltså i den delen en likartad syn.

Herr talman! Den borgerliga regeringen har ju fått väljarnas mandat att fullfölja sin politik och sin syn på näringspolitiken. Men jag befarar att väljarna kommer att bli ganska kalla om fötterna när de upptäcker de konsekvenser detta kommer att ha för människorna runt om i det här landet, inte minst för människorna i Borlänge.

Herr talman! Jag och en kollega har i en motion yrkat avslag på den av regeringen begärda fullmakten till att sälja ut 35 statliga företag och verk. I den motionen säger vi att den grundläggande idén för statligt ägande var att staten skulle ha inflytande på industrier som grundade sig på landets basresurser. Detta nämns också i regeringens proposition. Till det vill jag också lägga den stora roll som de statliga företagen haft och fortfarande har för vissa delar av landet. Jag kan fortsätta med att ställa frågan till alla: Hur skulle t.ex. Norrbotten ha sett ut i dag om inte de statliga företagen funnits? Samtidigt vill jag också framhålla att det givetvis inte kan vara en för alltid gällande princip att alla nuvarande företag och verk i statligt ägande oföränderligt förblir så. Men då gäller självfallet också motsatsen, och detta enligt min mening i ännu högre grad. Det kan inte heller vara riktigt och rätt att med ett beslut delegera rätten att utan motiv i det enskilda fallet privatisera verken och företagen. Tvärtom måste det ju vara ett samhällsintresse att samhället på vissa områden har ett avgörande inflytande. Som exempel vill jag nämna Vattenfall och den elenergiförsörjning de sköter om. Debatten här i dag har varit lång. Alla argument både från regeringshåll och från oppositionen, är flera gånger använda. Jag skall därför förlänga debatten med att i korthet beröra bara ett område. Det kan inte vara någon allmän kapitalistisk princip. I det superkapitalistiska USA äger staten ca 30 % av skogsmarken, i Tyskland ca 50 % osv. Listan kan göras lång. Jag skulle vilja fråga: Varför denna nit att avhända staten ett ägande och ansvar för ca 20 % av landets skogsmark? Det har ju tvärtom ur flera synpunkter varit till både nytta och nöje att vi haft det statliga ägandet av denna mark. Vad skulle det t.ex. ha kostat att inlösa den skogsmark som nu är avsatt till reservat och nationalparker? Hur blir det förresten med de områdena efter en privatisering? Jag ser i yttrandet från jordbruksutskottet att den borgerliga majoriteten haft vissa våndor inför det här. Jag är inte emot en viss utförsäljning av statlig mark -- det har skett tidigare, lika väl som inköp. Men då måste det finnas särskilda skäl. Utöver arronderingsskäl kan rent regionalpolitiska skäl finnas för att människor i glesbygden får möjlighet att köpa skogsmark och skaffa sig sysselsättning. Nu finns det kanske anledning att avvakta den senaste utförsäljningen och se efter vilka det var som fick möjlighet att köpa. Men vad jag kan förstå, handlar det inte om detta utan om att bolagisera, privatisera och sälja aktier. Vad som nu kan hända är t.ex. att våra två stora skogsägarblock i landet lägger beslag även på statens nuvarande skogsinnehav. Det är t.o.m. många av regeringspartiernas medlemmar och väljare som inte vill stödja den utvecklingen. Jag vill påstå att det är många enskilda skogsägare som inte är betjänta av en sådan utveckling. Det är möjligt att man sprider ägandet genom att sälja aktier i och privatisera domänverket, men jag vill påstå att denna ägandeform kommer att koncentrera bestämmandet till några få personer. Det är den verklighet som råder. Herr talman! Det finns många skäl att tänka till i den här frågan och fundera ytterligare över vad man är i färd med att göra. Det är i hastigt mod som dumheterna görs. Mitt råd till regeringen är: Visa era muskler på ett annat sätt!
Herr talman! John Anderssons frågor har jag redovisat svaren på ett par gånger tidigare under debatten, men jag skall göra det än en gång för John Anderssons skull. Anställda i statliga bolag skall ha samma rättigheter och skyldigheter som i motsvarande privata bolag. Jag är helt övertygad om att privatägda företag, drivna på strikt kommersiella villkor, ger de tryggaste jobben och har den bästa utvecklingskraften. När det gäller domänverket finns det riktlinjer för hur försäljningen av mark skall ske. Det är att man skall kompettera befintliga jord och skogsbrukares egendomar för att ge bättre sysselsättning i glesbygden, att låta arrendatorer få köpa sina gårdar och även att avstycka naturreservat m.m. och överföra dem till naturvårdsfonden. Det kommer även att föras över en del fallrättigheter till en ny myndighet, och därmed kommer ganska betydande delar av områden som har naturvårdsintresse alltid att vara kvar i statlig ägo.
Herr talman! Det där låter bra, men det fordras nog att man tänker efter litet mer. Om man skall sälja ut domänverkets hela skogsareal, är frågan vilka som kommer att köpa den skogsmarken. Det pågår nu en utförsäljning, och jag tror att det skulle vara nyttigt att se efter vilka som köper denna mark. Prisprövningen är gjord, och förvärvslagen är borttagen, och det är i stort sett fritt fram för vem som helst att köpa skogsmark. Trots att man nu säljer ut det man på domänverkshåll kallar de små enheterna -- det är små skiften som ligger illa till -- vet jag att de betingar priser i miljonklassen. Och vilka i glesbygden har i dag råd, med den dåliga lönsamheten i skogsbruket, att gå in och köpa den här skogsmarken? Risken är uppenbar att det blir de stora skogsblocken som lägger beslag på marken. Det finns en befogad oro bland de enskilda skogsägarna -- alla de 250 000 -- för att de i framtiden får möta ännu större motparter då det gäller att sälja virke, om dessa stora skogsblock även kommer över domänverkets markinnehav. Det är den verklighet som man kan befara.

Herr talman! Historien har väl lärt oss att även det vi många gånger har kallat skräckscenarier har blivit verklighet. Och ingenting säger att näringsministern skulle ha rätt i det här fallet. Jag tror att det finns all anledning att fundera vidare över det här, om det inte är ett samhällsintresse att staten förfogar över en viss del av vår skogsmark. Jag vill åter poängtera, att i det fall att man kan komplettera skogsinnehav, t.ex. för människor i skogsbygderna, skall man vara öppen för sådana förändringar. Men om man helt plötsligt bjuder ut så här mycket skogsmark vill jag påstå att det inte finns någon möjlighet för människorna i glesbygden att köpa denna skogsmark. Vad som händer utöver detta är att en mängd människor i skogsbygderna blir arbetslösa -- de förlorar ju sin arbetsgivare.

Herr talman! Jag vill replikera Bengt-Ola Ryttars ganska sensationella påstående. Uppenbarligen är man från socialdemokratisk sida beredd att acceptera att SSAB skall göra investeringar som inte tillgodoser normala lönsamhetskrav. Då har man ändå släppt in 52 % privat ägande. Man trampar på minoritetsaktieägarna och andra sparare, om man inte skall vara kommersiell längre utan skall ta andra samhälleliga hänsyn. Jag kan förstå skepticismen mot statligt företagande med denna syn.

Herr talman! Näringsministerns svarsprofil visar att han egentligen inte vill svara på den fråga som är väsentlig: Kommer departementet eller delegationen att se till att det skapas garantier för fortsatt verksamhet även efter en utförsäljning eller kommer det att bli strikt kommersiellt framöver? Det är ju där den stora oron ligger. Om man kan vända sig bara till utländska intressen och om det skall vara någon vinst med den linje som Per Westerberg företräder, finns denna oro. Kommer man då att arbeta för denna inriktning eller inte? Det är dags att få ett svar på den frågan, om man skall kunna stilla oron. Dessutom måste jag göra den bedömningen att man med dagens statliga ägande och styrelse har större möjligheter att investera än med en utländsk ägare. Den bedömningen kan jag stå för i dagens läge.

Herr talman! Det råder väl inget tvivel om att man helst skall jobba långsiktigt. Får man bort industristödet -- och där är man på god väg -- inom stålbranschen inom hela Europa, får man den fria konkurrensen. Att vara duktig på att göra stål innebär att man kan konkurrera och skapa de trygga jobben. Men då kan man inte ta andra hänsyn än strikt kommersiella. Annars råkar man på handelshinder och då äventyrar man jobben än mer.

Herr talman! Kravet på de statliga företagen vid privatisering är -- precis som det står i propositionen och som jag har sagt ett stort antal gånger under denna debatt -- att det krävs starka företag. Man vill ha industriellt riktiga lösningar, som ger tryggare arbetstillfällen än i dag och ökad utvecklingskraft.

Herr talman! Under ett par år har vi diskuterat småföretagsfrågor i kammaren när näringsutskottets näringspolitiska betänkanden har varit uppe till behandling. Detta område av näringspolitiken har fått stor uppmärksamhet.

Det är många delfrågor som har fått uppmärksamhet. Vi har t.ex. uppmärksammat den besvärliga situation som många verkstadstekniska småföretag har hamnat i när de har blivit underleverantörer till stora företag som Volvo och Saab. De har spelats ut mot varandra, och de har kommit i ett olyckligt beroendeförhållande till en köpare. Det är ett konkret existerande problem, och här måste vi finna en lösning. Olika lösningar har också föreslagits. Jag tänker på t.ex. den verkstadstekniska delegationen, som skulle vara en hjälp när det gäller att utveckla nya produkter och därmed öppna större marknader för de verkstadstekniska företagen. De aktuella företagen och problemen nämns inte i regeringens proposition. Men de har tagits upp i andra sammanhang. Näringsministern och regeringen har då så att säga flaggat för att den verkstadstekniska delegationen i förtid skulle läggas ned. Den skulle alltså inte få slutföra sitt arbete. Jag tycker inte att det är att på ett konstruktivt sätt angripa de problem som småföretagen står inför. Det är rimligt att en delegation av det här slaget får arbeta tiden ut. Sedan får en utvärdering av verksamheten göras. Dessutom måste en rättvis bedömning göras. Därefter får man dra lärdom av vunna erfarenheter. Även andra områden har uppmärksammats. Det gäller de teknikbaserade företagen och det teknikbaserade nyföretagandet. Här finns väl kända problem när det gäller riskkapitalförsörjningen. Mera konkret uttryckt består detta arbete i att överbrygga en period -- det handlar om ett antal år -- då man rimligen inte, även om det handlar om en skicklig företagsledare, forskare eller utvecklare eller om den som har goda marknadsförutsättningar, kan uppnå lönsamhet och medverka till en rimlig avkastning på insatt kapital. Det tar nämligen tid att utveckla produkter och att bearbeta en marknad. Det tar helt enkelt tid innan man får fram någonting som kan säljas. Här behövs det riskvilligt kapital. Redan för ett par år sedan konstaterades det i näringsutskottet att den privata riskkapitalmarknaden inte kunde tillgodose behoven av sådant kapital. Den socialdemokratiska regeringen och den dåvarande industriministern föreslog då att regionala riskkapitalbolag skulle inrättas med speciell inriktning på den teknikbaserade småföretagsamheten. Vänsterpartiet var det enda parti som då var för den här idén. Visserligen hade vi invändningar mot det sätt på vilket kapital skulle skaffas fram. Jag återkommer senare till den saken. Vi tyckte att idén i alla fall var värd att pröva. Jag delar Mats Lindbergs glädje över att man även i de borgerliga partierna har insett att det är värt att pröva den här idén, att det är värt att gå vidare med den. Om riskkapitalbolagen har det också sagts att dessa skulle vara öppna för annat kapital och även för privatkapitalet, om sådant fanns tillgängligt. Syftet var att få i gång en fungerande riskkapitalmarknad. Det här bemöttes rätt hånfullt, det måste jag påminna om, från de borgerliga partiernas sida. Man såg denna verksamhet som en sorts socialisering av småföretag. Man såg verksamheten som ett löntagarfondsliknande övertagande av småföretag. Likaså har man behandlat Småföretagsfonden på ett föraktfullt sätt. Jag tycker att denna inställning är rätt orimlig, speciellt med tanke på hur svårt det är att få fram riskvilligt kapital. Mot den bakgrunden är det bra att man nu har en annan inställning. Centerpartiet och vänsterpartiet var överens om att det sätt på vilket den socialdemokratiska regeringen skaffar fram kapital till riskkapitalbolagen -- nämligen genom indragning av medel från utvecklingsfonderna -- var olyckligt. Vi motsatte oss detta. Historien, för att ta till en klyscha, har väl visat att vi hade rätt. Kapitalet i utvecklingsfonderna behövs ju. När det inte finns något konkret förslag framtaget som kan förverkligas på marknaden är det nog oklokt att direkt så att säga flagga för att vi skall begränsa och senare ta bort utvecklingsfondernas möjligheter att låna pengar. Representanter för utvecklingsfonderna har på ett övertygande sätt visat att man gör stor nytta genom att även de här fonderna ställer upp med det riskkapital som så väl behövs. Man kan säga att utvecklingsfonderna är den hävstång som behövs för att bankerna med mindre risker kan gå in och erbjuda kapital, och det här är nödvändigt. Jag har flera gånger här i talarstolen sagt, och det har också Lars Bäckström sagt i skatteutskottet och även i andra skattedebatter, att vi i vänsterpartiet är beredda att gå in i diskussioner om hur man kan underlätta för småföretagande och hur man kan få fram kapital för att stimulera denna utveckling som verkligen är nödvändig. Jag tycker att vi har visat öppenhet. Men någon motsvarande öppenhet från regeringens sida finns inte. I stället kan man tala om ett, skulle jag vilja säga, principrytteri. Vidare kan det konstateras att centerpartiet har backat. Man har släppt de välmotiverade ståndpunkter som tidigare förekom inom centern. Nu går man in i fållan. I propositionen finns det en del synpunkter som inte resulterar i konkreta förslag. Det finns nämligen markeringar om att man vill inskränka de fackliga rättigheterna för anställda i småföretag. Detta säger man samtidigt som man säger sig vilja lätta på beskattningen för kapitalägarna, för dem som redan har det gott ställt. Motivet är att dessa genom lättnader i fråga om beskattningen skall bli mera villiga att gå in med kapital i småföretagen. Jag menar att det är en ganska provocerande klasspolitik att behandla de anställda så här. På ett ganska brutalt sätt undandrar man alltså de anställda deras rättigheter samtidigt som man gynnar kapitalägarna, de välbeställda. Detta är olyckligt, jag upprepar det, speciellt i småföretagarsammanhang. Där är det ofta en mycket nära kontakt mellan anställd och företagare. Den anställde kan vara både anställd och löntagare. I nästa ögonblick kan den anställde vara företagare. Ofta förenas de båda rollerna hos en och samma person. Det finns således en ömsesidig förståelse för den andras problem. Att genom lagstiftningsåtgärder, genom skattestimulans och genom att inskränka de fackliga rättigheterna provocera fram onödiga motsättningar mellan löntagare och småföretagare menar jag är omotiverat och djupt olyckligt. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på propositionen och bifall till den aktuella meningsyttringen. Det innebär att jag yrkar bifall också till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! SMÅ FÖRETAG HAR STOR BETYDELSE. Det är en gammal känd devis. Men de små företagen har inte fått det erkännande, den uppmärksamhet och de förutsättningar som de förtjänat. Tyvärr har de små företagen inte alltid haft de rätta förutsättningarna att födas, växa och utvecklas i Sverige. Det känns därför skönt att nu få vara med och dra upp nya fåror, så att vi får en ny och bättre näringspolitik och en bättre småföretagarpolitik. Det är inte så, att jag vill klaga på vad svenskt näringsliv har uträttat. Det råder inget tvivel om att Sverige har varit, och är, en betydande industrination, trots de svårigheter som vi haft att brottas med. Det är många faktorer som medverkat till att Sverige har varit framgångsrikt internationellt sett. Även om Sverige är en liten nation har svenska företag, företagsledare, arbetare, köpmän och ingenjörer samt svenska produkter och varor låtit tala om sig i en hel värld. Under de senaste åren har de svenska företagen halkat efter jämfört med företagen i andra OECD länder, bl.a. beroende på en felaktig ekonomisk politik. Detta har också lett till att vi nu har en negativ tillväxt. Industriproduktionen väntas i år falla med hela 5 %. Detta är allvarligt. Det är därför viktigt att ta nya tag och se till att svenskt näringsliv återtar sin tätposition i internationella sammanhang. För detta behövs både en ny näringspolitik och en ny småföretagarpolitik. Det är detta som den nya regeringen nu har föreslagit. Vi måste stimulera till att svenska företagsinvesteringar i betydligt större omfattning sker i vårt land. Under en stor del av 80-talet har vi kunnat se hur svenska företag har investerat utomlands, främst i EG-länderna. Det är i och för sig en naturlig företeelse med tanke på den integrationsprocess som pågår. Men då borde det också vara naturligt med utländska intressens investeringar i Sverige. Men så har inte varit fallet. Det beror bl.a. på de ekonomiska förhållanden som har rått här i landet. För att växla in på ett nytt spår, mot en positiv utveckling måste satsningar nu ske på små och medelstora företag. I Sverige finns i dag drygt en halv miljon företag, inkl. jord och skogsbruk. Av dessa är 99,5 % företag med färre än 200 anställda. Antalet småföretag utanför jordbrukssektorn är ungefär 390 000. Av de nya arbetstillfällen som har skapats under den senaste femårsperioden kan man finna att större delen finns i småföretagen. Nyföretagandet har legat på 5--7 % i Sverige de senaste åren. Det kan man kanske tycka är en hyfsad nivå, om man inte jämför med t.ex. Tyskland och Frankrike, som har en nivå på 10-- 11 %. Man förstår då att det är önskvärt och nödvändigt med ett högre nyföretagande även här i Nyföretagandet har förvisso visat en positiv trend, men även antalet konkurser har ökat. Många företag har helt enkelt inte haft de rätta chanserna att klara sig. Därför är det av största vikt för Sveriges ekonomiska utveckling att små och nyföretagandet får en renässans under 90-talet. Det är i de företagen som de nya arbetstillfällena kommer att skapas. Det är småföretagen som skall bli ekonomins spjutspets mot framtiden. Att ge småföretagen goda förutsättningar är också den bästa åtgärden för att motverka arbetslösheten. Därför har också den nya regeringen vidtagit en rad åtgärder som stimulerar småföretagen och nyetableringen. Det är också det som detta betänkande handlar om. Man kan dela upp förslagen i olika avsnitt, som jag i korthet skall beröra. Det handlar om: en effektiv konkurrens, ändrade lagar och regler, så att de stämmer överens med småföretagens behov, Den förbättrade rättssäkerheten vill vi uppnå genom att äganderätten och näringsfriheten skrivs in i grundlagen. Regeringen kommer att tillsätta en parlamentarisk kommitté som skall utreda denna fråga. Även den s.k. negativa föreningsrätten skall utredas. Jag skall inte fördjupa mig i denna fråga nu. Vi får säkerligen möjlighet att återkomma i detta ärende efter det att utredningen har utförts. Men det är betydelsefullt att redan nu konstatera att den nya regeringen ger viktiga signaler med avsikten att stärka den enskilda äganderätten och näringsfriheten genom att grundlagsfästa dessa rättigheter och friheter. Det är viktigt att en effektiv konkurrens skapas i privat och offentlig verksamhet. Här har konkurrensförhållandena en avgörande betydelse för möjligheterna att stärka den svenska ekonomin. Genom EES-avtalet kommer vi att ingå i ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde med enhetliga konkurrensregler för den gränsöverskridande handeln. Regeringen kommer därför under våren med förslag om en förstärkt konkurrenspolitik. Likaså kommer det att bli lättare och enklare att etablera butiker. Detta kommer att ske genom en ändring i plan och bygglagen. Bl.a. kommer den lokala konkurrensen att stimuleras genom friare etableringsmöjligheter för handeln, i synnerhet för livsmedelshandeln. Näringsfrihet och en effektiv konkurrens skall främjas i kommunernas planering. Det kommer också att bli enklare att starta företag inom den offentliga sektorn, t.ex. när det gäller barnomsorg och äldreomsorg. Vi hade en sådan debatt här i går. Skattetrycket sänks. Här kommer det in en rad olika konkurrensbefrämjande åtgärder. Bl.a. har vi redan beslutat om sänkt moms på resor, hotell, restauranger och turism. En annan åtgärd är att förmögenhetsbeskattningen på arbetande kapital kommer att slopas. Förmögenhetsskatten i övrigt kommer att sänkas. Avsikten är att den skall slopas fr.o.m. 1995 års taxering. Begränsningsregeln kommer att sänkas från 75 % till 55 %. Arvs och gåvoskatten sänks för att komma i nivå med den som gäller i andra länder med likvärdiga förhållanden. Högsta skattesatsen blir 30 % fr.o.m. nästa år. Detta kommer att bl.a. kraftigt underlätta generationsväxlingar. Likaså kommer skogsvårdsavgiften att slopas fr.o.m. den 1 juli nästa år. Även den allmänna löneavgiften slopas vid utgången av detta år. Det finns också en rad andra åtgärder, som föreslås i propositionen Skattepolitik för tillväxt. Den kommer att debatteras senare i dag. Regeringen utreder också den framtida beskattningen för enskilda näringsidkare. Även här väntas ett förslag inom kort. Som sagts av tidigare talare är en effektiv riskkapitalförsörjning mycket viktig och väsentlig. Det är en av de viktigaste frågorna att få lösta. Vi vet att det har varit svårt att få riskvilligt kapital till småföretagssektorn. Tillgången på riskkapital för små och medelstora företag behöver öka i en betydande omfattning. Därför föreslår regeringen nu en succesiv uppbyggnad med framför allt generellt inriktade åtgärder. Regeringen håller på att snabbutreda någon form av villkorslån, liknande de tyska EKH-lånen. De här lånen är en form av garantier till banker som lånar ut till företag. Det ställs samtidigt krav på de företag som får dessa lån. Man kräver t.ex. budget och affärsplaner samt ställer krav på utbildning. Företagen får samtidigt en viktig samtalspartner, eller om man så vill ett bollplank, där man kan testa olika idéer för sitt företag. I detta arbete kommer utvecklingsfonderna att ha mycket stor betydelse. Jag vill i detta sammanhang även uttala att utvecklingsfonderna har en stor betydelse och även framdeles kommer att ha en stor betydelse för utvecklingen av våra småföretag. Ytterligare ett arbete för att hitta nytt riskkapital håller man nu på med i regeringskansliet. Man ser över möjligheterna att skapa nya skattestimulanser för privatpersoner som vill satsa pengar i småföretagssektorn. Det kommer också ett förslag på lokal aktiehandel, som ytterligare kommer att stimulera riskkapitalförsörjningen för småföretagen i hela landet. I avvaktan på att allt detta nya skall bli färdigt att träda i kraft, måste vi även ha en bro kvar till den gamla finansieringen. Därför kommer både utvecklingsfonderna och Norrlandsfonden att fortsätta med sin utlåning. Den indragning från utvecklingsfonderna som har avviserats -- det har inte bestämts något datum när detta skall ske -- tror jag att det är klokt att avvakta med tills kreditmarknaden har blivit bättre. Riskkapitalbolagen var centern och de andra borgerliga partierna emot för att staten skulle gå in och äga företagen. Nu är detta ett faktum. Men vi skall försöka att få in fler privata intressenter undan för undan. Riskkapitalbolagen kommer att starta sin verksamhet omedelbart, vilket också tillför systemet nya medel. De 600 miljoner som skulle ha tillförts Stiftelsen småföretagsfonden under åren 1992--1995 kommer redan 1992 att utbetalas till stiftelsen. Stiftelsens medel kommer att förvaltas av Företagskapital AB, som ägs gemensamt av bankerna och staten. Jag vill också tillägga att vi från utskottets sida förutsätter att de nya riskkapitalbolagen kommer att medverka vid finansiering av småföretag i glesbygd, liksom av kunskapsintensiva företag vid högskolor. För övrigt gäller det nu att få fram en förenkling av regler och att onödiga regler tas bort. Det är nödvändigt att minimera uppgiftslämnandet från småföretagen. Olika lagar måste helt enkelt anpassas till de små företagens villkor. Med de olika förbättringar som den borgerliga regeringen och utskottsmajoriteten nu föreslår samt med de ytterligare åtgärder som regeringen håller på att arbeta fram, kommer småföretagen att få ett helt nytt klimat att arbeta i. Vi måste skapa sådana förutsättningar att småföretagen kan få bedriva sin verksamhet så att de genererar sådana överskott att de med egna medel kan finansiera både utveckling och tillväxt. Vi tror på de enskilda företagarna, uppfinnarna och entreprenörerna. Därför vill vi ge dem en chans att utveckla sin kreativitet. Genom satsningar på många lönsamma och aktiva småföretag kan vi växla in på en ny väg mot en positiv utveckling. Det är en sådan utveckling som den nya regeringen satsar på. Det är också i de små företagen som de flesta nya arbetsplatserna kommer att tillskapas. Därför är också en satsning på småföretagen den bästa vägen för att skapa sysselsättning, välfärd och därmed framtidstro. Jag vill härmed yrka bifall till näringsutskottets förslag och avslag på reservationen.

Herr talman! Av Kjell Ericssons anförande drar jag två slutsatser. Dels var det uppmuntrande att regeringen har tagit intryck av den massiva kritik som har riktats mot det ganska ogenomtänkta förslaget till riskkapitalförsörjning och mot de signaler som skickats ut om riskkapitalsörjning i pressuttalanden och i propositionen. Det är bra om det kommer att fortsätta att finnas fungerande utvecklingsfonder framöver tills man har hittat ett nytt system som kan fungera. Dels är det bra att den nya regeringen i allt väsentligt, förutom en del flaggviftande, fortsätter den inslagna småföretagarvänliga politiken, som vi har varit överens om. I propositionen och i betänkandet beskrivs ju inte ett småföretagande i kris, utan snarast ett småföretagande som är rätt livaktigt men som står inför flaskhalsar och problem framför allt när det gäller riskkapitalförsörjningen. Jag kan tycka att propositionen och betänkandet är en aning motsägelsefulla. Å ena sidan talar man om ett mycket stort nyföretagande. Å den andra säger man att det måste bli fart på nyföretagandet. Det framgår av propositionen och betänkandet att det man egentligen menar är att små företag bör kunna växa till. Jag kan också konstatera att man i fråga om EKH lånen resonerar annorlunda än man resonerar i fråga om etableringskontroll, som vi diskuterat i flera sammanhang i näringsutskottet. Ingrepp, företagsidéer, kunnande, vägledning vid nyetablering har av de borgerliga partierna betraktats som hinder för nyetablering. Det gäller tydligen inte EKH-lånen.

Herr talman! Verkligheten talar mot Kjell Ericssons påstående att det skulle vara svårt att starta småföretag. Skrivningarna i propositionen och i betänkandet motsäger Kjell Ericsson. Där talas i stället om mycket intensivt nyföretagande de senaste åren. Vi är väl överens om att det är bra om bankerna kan fylla sina viktiga funktioner och försörja småföretag med riskvilligt kapital. Vi tycks också vara överens om att utvecklingsfonder, riskkapitalbolag m.m. är nödvändiga hävstänger för att få bankerna att ta sitt ansvar. Jag undrar på vilket sätt ändringar i plan och bygglagen som saknar praktisk betydelse underlättar för småföretagande. Jag undrar också hur symbolhandlingar av typ att föra in äganderätten i grundlagen underlättar för småföretagande. Småföretagarnas äganderätt har väl knappast varit hotad. Det är, vad jag kallar, flaggviftande och inte konstruktivt problemlösande.
Herr talman! När det gäller nyföretagande i Sverige sade jag i mitt anförande att det utgjort ca 5--7 % de senaste åren. Det kan i och för sig tyckas vara hyfsat, men jämfört med omgivningen -- i Tyskland och Frankrike är det 10--11 % -- är det ringa. Vi måste komma upp på samma nivå som andra länder. Det här är en av orsakerna till det hela. Vi har haft ett stort nyföretagande, men konkurserna har också varit många, bl.a. beroende på en ekonomisk politik som inte gett förutsättningar att överleva. Företagen har inte kunnat utvecklas och växa. De nu föreslagna åtgärderna leder till att man får möjligheter till det i fortsättningen. Att ändringar i plan och bygglagen inte skulle ha betydelse förstår jag inte. I dag kan man i ett affärsområde ha kunnat begränsa det till en viss del av handeln, men det kan man inte göra i fortsättningen. Är det handel, är det handel, och då får olika företag konkurrera fritt. Man kan inte sätta det ena framför det andra, utan det är fri konkurrens. Fri konkurrens är nyttig för företagare och kunderna. När det gäller äganderätten skall vi ha klara långsiktiga spelregler, så att företagarna vet vad de har att rätta sig efter. När man satsar på ett företag i Sverige skall man kunna veta att man äger det företaget, att staten inte kan gå in. Det bästa för oss är att få livskraftiga och lönsamma aktiva småföretag, där det finns engagerade ägare. Det är också det bästa för de anställda. Ökat engagemang och ökad stimulans för företagandet är vad förslaget syftar på.

Herr talman! Om man hade följt den gamla regeringens förslag om riskkapital, hade det funnits 3,25 miljarder att användas till riskkapital i utvecklingsfonderna, i Norrlandsfonden och i riskkapitalbolagen. Med den nya regeringens förslag kommer det att finnas 3,55 miljarder att låna ut under 1992. Till detta kommer ytterligare medel från småföretagsfonden. Det är detta som gör att det faktiskt kommer att finnas mer riskkapital tillgängligt än vad det hade gjort om socialdemokraterna hade regerat. Som jag sade så river vi inga broar förrän vi har fått fram den nya. Men med så många olika stimulanser på gång kommer förslagen att genomföras ganska snabbt. Under tiden finns ju de gamla finansieringsmöjligheterna. Dessutom måste vi driva en ekonomisk politik som gör det möjligt att utnyttja det normala banksystemet, för det är den rätta vägen att gå i olika avseenden. Hittills har det varit svårt. Men detta visar att det nu finns mera pengar hos de aktörer som är aktuella i detta sammanhang än vad som tidigare var fallet.

Herr talman! I regeringsförklaringen den 4 oktober sägs att det är av största vikt för Sveriges ekonomiska utveckling under 90-talet att små och nyföretagandet får en renässans. Det är i dessa företag som de nya möjligheterna och de nya jobben finns. Det är nyföretagandet som måste bli ekonomins spjutspets mot framtiden. Näringsutskottets betänkande Ny småföretagspolitik innefattar en rad åtgärder som underlättar och förbättrar företagandets villkor. Jag skall återkomma till detta. Den ekonomiska politik som förts under hela 80 talet i Sverige har inte varit till gagn för vårt näringsliv, och särskilt inte för småföretagen. Trots åtta års högkonjunktur har företagen inte haft möjlighet att avsätta resurser för att möta en konjunkturnedgång. Redan under det första året som konjunkturen vek uppstod stora problem. Många företag är i kris, eller i vart fall näst intill. De oerhört stora belastningar som socialdemokraterna genom höga skatter och myndighetsregleringar har utsatt företagen för under 80-talet har lett till nedläggningar, arbetslöshet och också till ett rekord i antal konkurser. Det är nu hög tid att förändra synen på företagande och att inse hur viktigt det är med fungerande företag, inte minst när det gäller de små företagen. Förutom skattesänkningar av skilda slag är förbättrad rättssäkerhet, förenklade regelverk och effektiv riskkapitalmarknad viktiga frågor som tas upp i betänkandet. För oss moderater har äganderätt och näringsfrihet alltid betytt mycket. Därför ser vi fram emot att detta kan genomföras och skrivas in i vår grundlag. Den enskilda äganderätten är skyddad i Sverige har anslutit sig till. Det är därför mycket märkligt att socialdemokraterna alltid har motarbetat och fortfarande motarbetar den enskilda äganderätten. En annan viktig och mycket angelägen åtgärd är att minska de påtvingande regelsystem av skiftande slag som gäller för företag. En aldrig sinande ström av blanketter och uppgiftsskyldigheter upplevs av småföretagarna som ett problem. Utgångspunkten måste vara att regelgivningen skall vara restriktiv och att småföretagens situation och administrativa kapacitet skall beaktas vid regelförändringar. En reformering av arbetsrättslagstiftningen är till gagn, både för arbetsgivare och arbetstagare. Möjligheten till förlängd provanställningstid och förändring av turordningen vid uppsägning kommer att ha positiva effekter på småföretagares vilja och möjlighet att nyanställa medarbetare. Riskkapitalförsörjningen är en annan ingrediens för att uppmuntra och möjliggöra nya företagsetableringar. Viss indragning av kapital från Norrlandsfonden och utvecklingsfonderna har kritiserats i de motioner som socialdemokrater har avgivit. I samband med avvecklingen av löntagarfonderna tillförs faktiskt riskkapitalbolagen 600 milj.kr. Därmed ökar man i stället för att minska riskkapitalförsörjningen, åtminstone på kort sikt. Vidare måste man beakta att de skattesänkningar som vi nu genomför ger företagen möjlighet att bygga upp ett eget kapital för nya investeringar. Denna möjlighet har i stort sett varit utesluten, eller i varje fall starkt begränsad, på grund av den högskattepolitik som den förra regeringen förde under hela 80-talet. Utvecklingsfonderna och Norrlandssfonden har otvivelaktigt haft, och har fortfarande, betydelse för de små företagens investeringsbehov och även vid nyetableringar. De löntagarfonder som vi nu avskaffar och som bl.a. skulle ha ökat utbudet av riskkapital har snarare dränerat än tillfört kapital till småföretagen. Jag är övertygad om att det inte bara är i Norrbotten som landstingens, kommuners och företagens inbetalningar till löntagarfonderna till stor del har använts till annat än vad de var avsedda för. Jag tänker då på aktieköp i utländska företag, vilket inte var angivet i riktlinjerna för löntagarfonderna. Det är promille av fondkapitalet som har investerats i vårt län. Därmed har företagen dränerats på kapital, som i stället kunde ha använts i det egna företaget. Förslaget om förändring av riskkapitalförsörjningen tillsammans med övriga skattelättnader och förslag som regeringen har lagt fram innebär totalt sett ökade resurser för investeringar i och utveckling av de små företagen.